Herr talman! När vi i vpk ropar på mer pengar till skolan, brukar vi omedelbart få höra att den svenska skolan är dyrast i världen. Jag betvivlar inte att det är sant, och jag har ingenting emot att medverka till att den — Prot. 1988/89:120 fortsätter att vara världens dyraste, bara vi vet att den fungerar bra för alla 24 maj 1989 elever och helst utvecklas till att bli allt bättre. Det finns naturligtvis Anslag till CSR rt anledning att diskutera hur de pengar som satsas på skolan kommer till T52AR Bil BYIUraSTES skolor, m.m. användning, hur skolans samlade resurser kan utvecklas, var det behövs mer pengar och var det eventuellt går att spara. Det finns tydligen de som tycker att den svenska gymnasieskolan är alltför dyr. När jag är ute på skolor runt om i landet möter jag sällan, för att inte säga aldrig, någon som tycker att det satsas för mycket pengar på gymnasieskolan. Men i riksdagens utbildningsutskott har fyra partier enats om att minska anslaget till lärarlönerna i gymnasieskolan med 1 96, detta som en följd av den s.k. cash limit-metoden — eller ”tillämpningen av en utgiftsram för lönekostnader”, som det heter på klingande ren kanslisvenska. I en demokrati är det förstås helt riktigt att det finns partier med olika uppfattning. Några vill spara här och slösa där, andra vill tvärtom. Men det är väl rimligt att man då tar ansvar för sina besparingar och talar om att viss verksamhet i gymnasieskolan är onödig. Den verksamhet som då blir kvar, så att säga, den man anser viktig och betydelsefull, måste i alla fall få tillräckliga resurser. Jag menar att man genom att använda sig av cash limit-metoden smiter ifrån sitt ansvar. Vpk hävdar att det, för demokratins skull, skall vara vi som är politiskt valda i Sveriges riksdag som skall besluta om statliga verksamheters nivå och inriktning. Vi måste som folkvalda ta ansvar för beslut och verklighet inför dem som befinner sig mitt uppe i den verklighet som våra beslut berör. Vi i vpk har motsatt oss cash limit-metoden, eftersom den leder till att ansvaret för statliga verksamheter övervältras på de anställda. Inom skolan innebär det att lärarna får ta ansvaret för prioriteringar inom skolan. Lärarna skall, genom att avstå från motiverade löneökningar, se till att skolan klarar sina ålagda uppgifter. Lärarna har naturligtvis en nyckelroll i gymnasieskolan, men det är i det närmaste odemokratiskt att överlämna ansvaret för att utbildningen får tillräckliga resurser på lärarna. På samma sätt är det orimligt att lärarnas avtalade lön skall styra de prioriteringar som det alltid är nödvändigt att göra. När det gäller grundskolan har utskottsmajoriteten glädjande nog insett att cash limit-metoden som styrinstrument inte bara är ett mycket trubbigt instrument utan också leder till orimliga konsekvenser. När det gäller grundskolan blir det ingen enprocentig nedskärning av anslagen. Det är mycket bra, och det glädjer mig. Men klarsynen har stannat vid grundskoleanslaget. Det kan självfallet inte bero på massmedias stort uppslagna ramaskri kring de 167 miljonerna till grundskolan, utan bottnar naturligtvis i en seriös politisk bedömning där dessa fyra partier, socialdemokraterna tillsammans med moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet, kommit fram till att gymnasieskolan har för mycket pengar och att där bedrivs en del onödig verksamhet. När det gäller en enprocentig minskning av anslaget till gymnasieskolan finns det dessutom erfarenheter från det läsår som nu lider mot sitt slut, så ingen behöver sväva i ovisshet om vilka cash limit-metodens konsekvenser 69 blir. I åtskilliga skolor, t.ex. i Stockholm, har man tvingats dra in delningstimmar, så att undervisningen måste bedrivas i större grupper med färre möjligheter till t.ex. laborationer och mindre lärartid per elev. Som Marianne Andersson sade har frivillig undervisning i bild, dramatik, idrott och musik drabbats. Det är estetiska och skapande ämnen, som redan har ett snålt tilltaget utrymme i kursplanerna. Möjligheten till utökad studiekurs har dragits in. Undervisningsgrupper i moderna språk som haft ett lågt, men i vanliga fall tillräckligt, elevantal har inte kunnat starta. Nedskärningen drabbar elevernas och lärarnas hela arbetssituation. Hårdast slår de mot de elever som redan har det sämsta utgångsläget. Vi i vpk motsätter oss den princip för styrning som cash limit-metoden innebär, och vi kan inte acceptera den enprocentiga nedskärning som utskottsmajoriteten föreslår. Jag yrkar bifall till reservation 23, som vpk och centern har undertecknat. Ja, det var kanske en del skarpa ord från min sida. Men det finns också en del att glädja sig åt i det betänkande vi nu diskuterar. Jag tänker då dels på antalet intagningsplatser i gymnasieskolan för de kommande två läsåren, som utskottet kan skryta med att ha enats kring, dels på den utökade försöksverksamheten med treårig gymnasial yrkesutbildning. När det gäller antalet intagningsplatser föreslog regeringen en minskning med 2 000 platser i höst och ytterligare 2 000 platser nästa höst. Men utskottet är enigt om att inte minska antalet intagningsplatser i förhållande till de tidigare besluten. När antalet 16-åringar nu börjar minska, kommer det att leda till att färre 16-åringar ställs utanför gymnasieskolan, och det är mycket bra. Det beslut vi snart skall fatta här i kammaren innebär att 2 000 ungdomar slipper få beskedet att de inte kommit in på gymnasiet i höst. Det skall bli roligt att fatta det beslutet. När det gäller försöksverksamheten med de treåriga yrkeslinjerna föreslår regeringen att den utvidgas till att omfatta 10 000 intagningsplatser det kommande läsåret. Riksdagen har tidigare beslutat om ett fullskaleförsök i ett län — Värmland. Vi i vpk menar att det är mycket värdefullt, bl.a. för den utvärdering av försöksverksamheten som nu pågår, att fullskaleförsöket inte blir en ettårsföreteelse utan kan fullföljas. Eftersom det nu fattas ca 800 platser i Värmland för att det skall bli ett fullskaleförsök i ett län även det kommande läsåret, tvingas vi reservera oss till förmån för ytterligare intagningsplatser. Det har visat sig att försöksverksamheten ofta innebär stora kostnader i form av lokaler, utrustning m.m. som måste nyanskaffas eller moderniseras. För att försöksverksamheten skall kunna utvärderas på ett rättvist sätt och för att de kommuner som ingår i försöket inte skall dra på sig alltför stora kostnader, föreslår vpk att ett statsbidrag om 500 kr. per elev skall utgå. Tyvärr är vi ensamma om det förslaget i utskottet. Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 25. När vi nu pratar om yrkesutbildningen i gymnasieskolan kan jag inte låta bli att kort kommentera vad Göran Allmér sade. Han sade att fixeringen vid att ge alla gymnasieelever behörighet för högskolestudier är ett svek, ett svek som ger en falsk bild av vad som krävs vid högskolestudier. Jag undrar: Vad Prot. 1988/89:120 menar Göran Allmér och moderaterna med detta? Är det så att vissa 24 maj 1989 människor, av dolda anledningar, är mindre lämpade för högskolestudier, även om de har både intresse och tillräckliga förkunskaper? Jag tycker att det låter som om det viktiga med behörighetskraven för moderaterna inte är att ha en garanti för en minsta gemensam kunskapsnivå utan att sålla agnarna från vetet. Och den konservativa traditionen har entydigt visat vilka samhällsklasser som räknas till vetet och vilka som får finna sig i att sållas bort. Herr talman! Jag tänker inte kommentera betänkandets alla delar, men jag skulle avslutningsvis vilja säga några ord om reservation 3, som gäller den naturvetenskapliga gymnasieutbildningen. Vi som är engagerade i utbildningsutskottets arbete är nog alla oroade över att antalet sökande till den nya grundskollärarlinjen varit lågt. Speciellt svårt har det varit att få behöriga sökande till inriktningen matematik—naturorienterande ämnen för årskurserna 1—7. Nyligen har vi kunnat konstatera att antalet sökande till lärarutbildningen har ökat. Men fortfarande är det alarmerande tomt på utbildningen av s.k. tidigarelärare med inriktningen matematik—NO. I de första årskullarna på den nya utbildningen har det funnits problem med brist på behörighet. Studerande har tvingats att komplettera vissa gymnasiekunskaper för att kunna fullfölja utbildningen. Det har speciellt gällt kunskaper i matematik och naturvetenskap. Det är problem som man förmodligen tvingas att acceptera i början av en ny utbildning. Behörighetskraven har skärpts betydligt, och det tar tid innan de studerande lär sig att så att säga välja rätt på gymnasiet. När det gäller grundskollärarutbildningen är det tydligt att det krävs betydligt fler sökande som har den kompetens som gymnasiets naturvetenskapliga linje i dag ger. Men behovet av naturvetenskapliga kunskaper är stort inom många delar av samhället och inom en mängd olika utbildningar, och efterfrågan kan i framtiden förväntas öka, speciellt med tanke på de svåra problem inom t.ex. miljöoch energiområdet som fortfarande väntar på lösningar. Inom en rad yrkesområden som inte är att betrakta som naturvetenskapliga områden ställs ökande krav på naturvetenskapliga kunskaper. Denna utveckling sker samtidigt som de teknisk-naturvetenskapliga högre utbildningarna sväljer allt fler studerande, som sedan snabbt sugs upp av näringslivet. Uppenbarligen är det så att de elever som avslutar gymnasiets N-linje inte räcker till för det stora behov av naturvetenskaplig gymnasiekompetens som finns. Dessutom handlar en allt större del av samhällsdebatten nu om miljöfrågor, naturvård, kemikalier, jordoch skogsbruk, energiförsörjning osv. För att som medborgare kunna delta i samhällsdebatten och för att kunna ta ställning i viktiga frågor utan att vara helt utlämnad till olika experter krävs vissa grundläggande kunskaper inom naturvetenskaperna. Vi i vpk menar att det är nödvändigt att förbättra och stärka NO undervisningen i grundskolan. Vi menar också att fler elever måste ges en naturvetenskaplig gymnasiekompetens av den typ som i dag ges på N-linjen. 7n Jag yrkar bifall till reservation nr 3 i betänkandet. Herr talman! Jag har inte berört samtliga de reservationer som vpk har undertecknat. Men jag vill yrka bifall till dessa och i övriga delar till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Ylva Johansson frågade mig vad jag menade med att tala om svek då det gäller allmän behörighet för de elever som nu deltar i den försökverksamhet som pågår med treåriga yrkesinriktade linjer på gymnasieskolan. Det är ett svek, när man använder det som en signal för att tala om att dessa elever nu kan sätta i gång och studera på högskolan. Det är nämligen inte riktigt så enkelt som man vill göra gällande. Man talar inte om att det oftast i detta sammanhang också rör sig om särskild behörighet för att man skall ha möjlighet att klara av högskolestudier. Man ger alltså fel signal då man säger: Har ni bara läst detta ämne under ett visst antal år är alla problem borta. Det är ett svek också av den anledningen att det plockar tid från övriga för yrkesutbildningen nödvändiga ämnen. Om det nu inte stjäl tid från övrig yrkesinriktad utbildning, har det naturligtvis en bonuseffekt som är både intressant och nyttig, och det hälsar vi också från moderata samlingspartiet med glädje. Men att ta detta, att se till att dessa elever får en allmän behörighet för högskolestudier, som ett primärt mål för att ändra gymnasieskolans yrkesinriktade linjer är, enligt vårt sätt att se, ett svek.

Herr talman! Det Göran Allmér sade blev litet modifierat nu när han gick upp en andra gång. Nu säger han att sveket består i att man inte talar om att det för många utbildningar också krävs en särskild behörighet. I så fall är det kanske inte så mycket att diskutera. Göran Allmér säger också att de allmänna ämnena, som ger den allmänna behörigheten, stjäl tid från yrkesutbildningen. Men då har man en ganska snäv syn på hur yrkeslivet i dag ser ut och en ganska begränsad syn på hur yrkeslivet kommer att utvecklas i framtiden. De som i dag går en yrkesutbildning i gymnasieskolan kommer att jobba och ha ett aktivt yrkesliv ganska många år framöver. Yrkeslivet hinner ändra sig ganska mycket. Den utveckling vi har sett hittills och de tendenser vi kan se är att det i yrkeslivet i allmänhet ställs allt högre krav på kunskaper inom allt fler olika områden.
Herr talman! Jag tycker kanske att Ylva Johansson skulle ha lyssnat mer ingående på vad jag sade i mitt första anförande. Vi har inget som helst att invända mot en betydligt mer omfattande insats av allmänna ämnen. Men det väsentliga med dessa allmänna ämnen i den yrkesinriktade utbildningen är att stärka eleverna i deras framtida yrkesutövning och yrkesroll, inte primärt att se till att de får allmän behörighet till högskolestudier.

Herr talman! Till att börja med hälsar jag med tillfredsställelse utskottets ställningstagande vad gäller Osby kommuns överenskommelse med Älm hults kommun med förslag till filialutbildning på teoretiska studievägar, där Prot. 1988/89:120 var kommun för sig inte skulle klara en gymnasial utbildning. Regeringen har 24 maj 1989 lämnat medgivande till att sådan utbildning får anordnas på E-, H-, S-, N och T-linjerna. Det är en unik konstruktion som ger de här orterna i relativ glesbygd i södra Sverige utbildningsoch bildningsmöjligheter samt chans till en levande kultur. Nu över till mom. 23 och reservation 15 om gymnasieskolans inriktning och utformning. Mitt under det pågående omfattande försöksoch utvecklingsarbetet vill miljöpartiet de gröna tillsammans med folkpartiet lämna ett bidrag till gymnasieskolans förändring i demokratisk riktning. Vi vill att såväl yrkesinriktade som studieförberedande studievägar inrättas, eftersom nästan alla ungdomar numera går vidare till gymnasieskolan och denna inte bara är en förberedelse för fortsatta studier vid fackhögskolor och universitet. Vi vill också att specialgymnasier för teoretiska ämnen inrättas, t.ex. matematik, fysik och språk, i likhet med idrottsgymnasier i övrigt. Över huvud taget bör flexibiliteten vid tillval öka i gymnasieskolan. Antalet avhopp kan därigenom kanske också minskas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 15. Reservationerna 19 och 20 är uttryck för miljöpartiet de grönas skolprogrampunkter sedan länge, för vilka vi pläderade bl.a. i valrörelsen 1988. Därför yrkar jag bifall till dessa reservationer. De gäller dels utbildning i kost-, hälsooch konsumtionsfrågor, dels undervisning i biologi och ekologi. Detta ingår i vår överlevnadsstrategi men innebär samtidigt en förkovran för var och en i syfte att underlätta för individen att klara av vardagslivet på bästa sätt och kunna påverka de i samhället rådande värderingarna om arbetet i hemmet, om omsorgen om barnen, etc. Det handlar alltså om vård och fostran av barn, om boende, om privatekonomi och om kost, ämnen som i dag har en mycket ringa andel av utbildningstiden i gymnasieskolan. Den här inriktningen och dessa ämnen bör bli obligatoriska undervisningsmoment på samtliga linjer i gymnasieskolan samt i en linje med speciell inriktning på kostfrågor, boende och konsumentekonomi. Men, herr talman, det gäller också att ge unga människor en ökad kunskap om samspelet i naturen och om människors påverkan på natur och miljö. Det är en av förutsättningarna för att vi skall kunna lösa miljöproblemen här hemma och ute i världen. Det räcker inte med kampanjer av typen ”Det naturliga steget”, etc. — de må vara aldrig så bra. En kontinuerlig undervisning i biologi och ekologi måste få ett ökat utrymme på de 3 och 4-åriga linjernas timplaner. Inte minst viktigt är det på de ekonomiska och tekniska linjerna, där ekologi bör studeras i årskurserna 2 och 3. I miljökampen har miljövänner ofta arbetat efter devisen: Tänk globalt — handla lokalt! Med miljöpartiet de grönas inträde i denna kammare ökar miljökampens internationella inslag — det finns numera en grön världsrörelse. Men det avgörande här är att den allmänna utvecklingen i företag, organisationer och myndigheter också går mot en ökad internationalisering. Att förstå och helst kunna tala ffrämmande språk blir allt nödvändigare i människors yrkesutövning. Miljöpartiet vill därför förbättra språkprogrammet i gymnasieskolan. På teknisk linje bör eleverna få en treårig studiegång i engelska samt B-språk eller C-språk. Det rör sig om tre veckotimmar i 73 relsen varm med försöksverksamhet på detta område och med att utarbeta konkreta mål för undervisningen och utforma modeller för större individualisering inom språkundervisningen — och detta inte ”i någon mån”, som Carl-Johan Wilson låter antyda här i debatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 22. I reservation 11 pläderar vi för ökat utrymme för lärlingsutbildning i gymnasieskolan till förmån för en starkare ställning i framtiden för det svenska hantverket. Jag yrkar bifall även till denna reservation.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

Herr talman! Utvecklingen i gymnasieskolan framöver är en spännande fråga, som riksdagen mycket snart kommer att få ta ställning till. Det betänkande som vi nu behandlar gäller anslagen för nästkommande budgetår. Det har inte varit möjligt för utskottet att behandla alla de motioner som inte har anknytning till ekonomin under nästa budgetår. Vi tvingas föreslå riksdagen att behandlingen av dessa motioner skjuts upp till hösten. Det innebär att en hel del motioner som rör gymnasieskolan men som inte har direkt anknytning till budgeten kommer att behandlas i höst, dvs. under nästa riksmöte. Jag har velat säga detta, eftersom det ligger nära till hands för motionärer att känna att behandlingen av deras motioner drar ut på tiden. Men med den stora arbetsanhopningen i utskottet har det inte varit möjligt att göra på annat sätt. Det har emellertid även väckts motioner beträffande anslagen, motioner som alltså har anknytning till budgetpropositionen. Det är i mycket stor utsträckning gamla kända motionsyrkanden, som också har lett till gamla kända reservationer. Jag skall inte kommentera varje reservation för sig utan i stället ange några principiella ståndpunkter, som också legat till grund för ställningstagandet till motionerna. Låt mig innan jag går in på detta göra några kommentarer till en del av det som sagts i debatten. Det har talats om det antal platser som skall finnas i direktramen för gymnasieskolan. Riksdagen beslutade i fjol om 127 000 platser även för det kommande budgetåret. Regeringen hade, som det sagts tidigare i debatten, föreslagit en minskning med 2 000 platser. Som skäl för minskningen hänvisade regeringen till att antalet 16-åringar minskar med ungefär 2 000. Regeringen ansåg därför att det även med ett mindre antal platser borde finnas möjligheter att ge ungdomarna samma förutsättningar att få gymnasieutbildning. Man hänvisade också till den förändring som skett när det gäller linjesystemet och slopandet av sektorsindelningen inom direktramen. Vi är inom utskottet överens om — och jag är glad över att vi blivit det — att höja ramen med 2 000 platser. Jag tycker att det är viktigt att inte bara ungdomarna — dvs. 16-17-åringarna — utan även andra har möjlighet att söka gymnasieutbildning. Vi beslutade i fjol att slopa prioriteringen av 16-17 — Prot. 1988/89:120 åringarna när det gäller vårdutbildningar. Vi tror att det kommer att betyda 24 maj 1989 att det blir fler äldre sökande, vilket kommer att ställa större anspråk på ramarna. Detta är givetvis glädjande både för ungdomen och för andra som vill ha gymnasieutbildning. Men det är naturligtvis speciellt angeläget att kommunerna, skolhuvudmännen, vet att den planering som man påbörjade redan under förra året kommer att kunna gälla både för nästkommande budgetår och för budgetåret därpå. Därför är det bra att riksdagen är enig på denna punkt; det innebär att det inte kommer att bli några förändringar inför ett kommande budgetår. Vilken sedan den framtida inriktningen blir är svårt att förutse. 16 årskullen — ungdomskullen — minskar mycket kraftigt, och med all säkerhet kommer riksdagen att tvingas vidta förändringar. Men till den saken får vi återkomma senare; vi har litet tid på oss. Vi bör emellertid vara medvetna om att gymnasieskolan i första hand är en ungdomsskola. Det är i synnerhet en skola för dem som lämnar grundskolan. Därför måste vi göra anpassningen så, att gymnasieskolans dimensionering ansluter sig till storleken på den aktuella ungdomskullen. Vi känner till intresset bland ungdomen för gymnasieutbildning. Vi vet också hur man i samhället i övrigt ser på gymnasieutbildningen, och därför är det självklart att gymnasieskolan skall ha en sådan kapacitet att ungdomarna har möjlighet att få denna utbildning. Som jag tidigare sade tror jag att slopandet av sektorsindelningen inom direktramen kommer att innebära en förbättring av möjligheterna att utnyttja de platser som finns. Jag skall strax återkomma till hur man kan bedöma vad som är angeläget i fråga om gymnasieutbildningen men vill först ta upp någonting som har direkt anknytning till det betänkande vi nu behandlar. Det gäller frågan om ÖGY-försöket och den yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan. Av skrivningarna i utskottets betänkande framgår att moderaterna är helt isolerade när det gäller synen på den gymnasiala yrkesutbildningen. Det finns en mycket bred politisk enighet i denna fråga. Det är endast moderaterna som intar en annan ståndpunkt. Alla andra partier ställer sig bakom ÖGY-försöket. Nu gäller frågan det antal platser som skall inrättas. Förra året var det en mycket stor tveksamhet i kammaren beträffande möjligheterna att genomföra det förslag om en höjning från 5 000 till 6 000 platser som då förelåg. Det blev emellertid inget problem, för ungdomarna valde en treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. Ungdomarna visade alltså ett intresse, och kommunerna — skolhuvudmännen — kunde klara detta. Det sade vi också för ett år sedan. Det blev alltså inga problem utan man fick sökande till denna utbildning. Det är glädjande att uppslutningen i denna fråga är så total, alltså bortsett från moderaterna. Men låt mig höja ett varningens finger till såväl folkpartiet som miljöpartiet. Hur långt glider ni ut när det gäller lärlingsutbildningen i dess nuvarande form? Jag tror att det kommer att finnas behov av att behålla lärlingsutbildningen som komplement men icke som ett alternativ. Det visar sig inte minst när man talar med avnämarna. De är icke nämnvärt intresserade av lärlingsutbildningen — med eller utan högre bidrag. Avnämarna vill i stället ha en bättre och bredare utbildning för de ungdomar man anställt. Gå inte för långt ut på isen, när vi så 75 småningom skall ta definitiv ställning till hur gymnasieskolan skall se ut. Se till att ni inte sitter fast i ett garn och närmar er moderaterna. Jag hoppas alltså att både folkpartiet och miljöpartiet besinnar sig och inte vandrar ut i öknen. Jag vill göra vissa kommentarer till moderaternas förslag. Vi har läst moderatmotionen, som Göran Allmér citerade ur, om de krav man bör ställa på en framtida yrkesutbildning. Göran Allmér underlät emellertid att citera en mycket intressant sak, nämligen vad som sägs innan man kommer in på de olika punkterna.

Vad är det moderaterna vill ha? Moderaterna vill, precis som Ylva Johansson har påpekat, ha en uppdelning av agnarna och vetet. Moderaterna vill inte att de som väljer att gå en yrkesinriktad utbildning skall få en vettig grundutbildning. Det är vad det innebär när ni hela tiden talar om att man skall ha praktik. Vad vi åsyftar med ÖGY är utbildning i företaget. Ni håller fast vid det gamla praktikbegreppet. Det innebär att ungdomarna skall gå ut i vanliga jobb. Av detta andas hela er motion. Ni föreslår att ungdomarna skall vara anställda och att de skall ha lön efter den prestation de utför. Och vart tar utbildningen vägen, Göran Allmér? Ni vill inte förbättra gymnasieutbildningen för de ungdomar som väljer en yrkesinriktad linje, och ni vill under alla förhållanden inte ge dem möjligheter att söka in på högskolorna. Så ungefär är läget. Det är därför som jag säger att här finns en bred majoritet från de övriga partierna som ställer sig bakom ÖGY-försöket och den principiella synen att de som väljer en yrkesinriktad utbildning skall få en bra grundutbildning, även inom allmänna ämnen. Men det kommer man inte att få, enligt moderaternas förslag. Det visar den nuvarande lärlingsutbildningen med de stora brister som råder inom den. Jag tror att det är viktigt att man markerar detta. Varför föreslår vi nu en utökning? Jo, detta baserar sig dels på resultatet från förra året om hur bra det gick, antalet sökande och om hur skolhuvudmännen lyckades, dels på att det nu finns läroplaner framtagna för ytterligare sju nya linjer. Vid detta tillfälle skulle jag vilja passa på att säga att riksdagen inte beslutar om hur platserna skall fördelas. Därför vill jag göra den rättelsen, Ylva Johansson, att riksdagen aldrig har beslutat att det skall förläggas något fullskaleförsök till Värmland. Vad vi har sagt är att man skall försöka att pröva olika linjer där det finns läroplaner. Vidare skall man försöka att få vissa regionala delar så nära fullskaleförsök som möjligt. Det har vi gjort i Värmland. Visserligen fattas det platser för att alla gymnasieelever som går på yrkesinriktad linje skall få just den utbildningen, men i övrigt har vi — som vi bedömer det — vad vi behöver för att kunna göra en utvärdering. Vi kan således notera att man har lyckats bra när det gäller att genomföra ÖGY-utbildningen. Alla de farhågor som fanns för ett år sedan har icke besannats. Det gick att genomföra denna utbildning. Parterna kunde komma överens. Vi slapp diskussionen om att det skulle utgå lön under tiden. Prot. 1988/89:120 ÖGY-försöket blev betraktat såsom jämbördigt med annan utbildning. 24 maj 1989 Som hastigast vill jag bara kort säga någonting — eftersom det tidigare har nämnts i diskussionen — om det stora remisspaket som regeringen nu har sänt ut. I paketet behandlas en hel del reservationer om kost och hälsa samt om vad linjerna skall innehålla för ämnen. Jag tror att vi kommer att få en spännande tid framöver. Dels skall vi se hur de tvååriga linjer som ännu är kvar skall se ut — om det föreligger ett utredningsförslag om att de skall bli treåriga, kommer vi att kunna satsa inom kostoch hälsoområdet, den gamla k-linjen —, dels skall vi se hur det i övrigt skall se ut när det gäller ingångarna till gymnasieskolan. Vi kommer att få en diskussion om breda ingångar, möjligheter att senare välja på gymnasiet och en minskning av antalet linjer, vilket skapar ökade möjligheter för ungdomarna att senare välja. De får en bättre grund att stå på i ett samhälle som kräver en bättre grundutbildning. I detta sammanhang kommer vi då att kunna konkurrera även internationellt. Vi har redan goda förutsättningar att klara detta. Vi vet att EG har beslutat att man principiellt skall ha minst ettårig yrkesutbildning inom yrkesområdet, helst tvåårig. Låt oss då fortsätta. Det remisspaket som nu är ute vädjar till att alla skall ställa upp och diskutera hur gymnasieskolan skall se ut i framtiden. Vi skall själva kunna vara med om att styra den och se till att den blir anpassad så, att ungdomarna som lämnar gymnasieskolan har möjlighet att antingen gå ut i förvärvslivet eller att söka en högre utbildning. Dessutom skall läroplanerna inom gymnasieskolan — vilka naturligtvis måste göras om — utformas på ett sådant sätt att man tillmötesgår de behov som finns hos ungdomarna såväl när det gäller kost, hälsa och ekonomi som i fråga om möjligheter att utveckla sig själv. Herr talman! Med det anförda har jag inte gått in på några enskilda reservationer. Men jag anser att reservationerna — som återkommer i stort sett varje år — kommer att bli behandlade genom det förslag som nu är ute på remiss och som riksdagen så småningom har att ta ställning till. Jag yrkar därmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig börja med att något korrigera Lars Svensson när det gäller det som han sade om direktramen. Det var ju faktiskt så, Lars Svensson, att det förhållandet att årskullarna minskar och med vilket antal de går ned kände vi till redan förra året när vi fattade beslut om 127 000 intagningsplatser. Regeringen tillförde inte diskussionen något nytt faktamaterial när man ändå gick in och försökte ändra på ett riksdagsbeslut. För Övrigt instämmer jag helt i det som Lars Svensson sade om direktramen och dess framtida utveckling. Jag går så över till den yrkesinriktade utbildningen. Moderaterna står isolerade, sade Lars Svensson. Det är nästan så att man frestas att använda den gamle frikyrkopastorns uttryck: Tack gode Gud att det är som det är, för hur skulle det annars vara. Om vi inte hade opponerat oss mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken, skulle över huvud taget ingenting ha hänt i det sammanhanget. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande visade moderaterna redan i början av 80-talet på svagheterna i den gällande yrkesutbildningen och skisserade ett förslag. Utan det hade t.ex. ÖGY aldrig kommit till stånd. Det måste vara vi som går i spetsen och ser till att det verkligen händer någonting. Det är helt riktigt, Lars Svensson, att jag medvetet utelämnade ordet lärlingsutbildning då jag framförde synpunkter ur vår partimotion. Det gjorde jag av den enkla anledningen att jag ville se om jag därigenom kunde få Lars Svensson att avstå från den mytbildning som han annars ägnar sig åt när det gäller vårt yrkesutbildningsförslag. Han läser faktiskt vår motion som en viss potentat läser Bibeln. Det är inte fråga om att sålla några agnar från vetet. I vår motion framställer vi mycket klart att det skall finnas ett betydande inslag av allmänna ämnen. Lars Svensson! Hur lär man sig ett yrke bäst? Är det genom att man går som praktikant och tittar, som föreslås i ÖGY, eller genom att man såsom vi föreslår aktivt deltar i den verksamhet som förekommer vid företaget?

Värderade talman! Lars Svensson är kritisk mot folkpartiet för att vi i en reservation föreslår att man skulle göra det lättare att anordna lärlingsutbildning. Vi vill att det skall vara ett alternativ som det är lätt att ta till där det är lämpligt, inte där det är olämpligt, Lars Svensson. Är det ett komplement eller ett alternativ, undrar också Lars Svensson. Skillnaden mellan komplement och alternativ är inte så stor i det här sammanhanget att man, som Lars Svensson gör, behöver ta till så vidlyftiga miljöskillnader som skillnaden mellan att vara på vandring i öknen och att vara ute på isen.

Herr talman! Jag vill kommentera det Lars Svensson sade. Lars Svensson sade att socialdemokraterna har det underlag de behöver för att kunna göra en utvärdering av försöksverksamheten med den treåriga yrkesutbildningen. Det är ju roligt för socialdemokraterna. Vpk gör dock inte samma bedömning, och vi är inte ensamma om den inställningen. Vi var inte heller ensamma om att förvänta oss ett fortsatt fullskaleförsök i ett län, även om riksdagen inte fattade beslut om att det skulle vara just i Värmland som de nya platserna skulle läggas ut. Jag är vidare litet besviken över att Lars Svensson tiger om cash limit-metoden. Hur kan det komma sig att socialdemokraterna gör så olikartade bedömningar av denna metod när det gäller grundskolan resp. gymnasieskolan? Vilka politiska bedömningar ligger bakom socialdemokraternas ställningstagande att man skall skära ned på gymnasieskolan med 197? När det gäller varningen till de partier som talar sig varma för lärlingsutbildning, håller jag gärna med Lars Svensson. Jag tror att han har helt rätt i det. Moderaterna är, som Lars Svensson har sagt, ganska isolerade. Jag har dock själv blivit oroad över det uttalande som finns i miljöpartiets reservation om att man skulle ha större möjligheter att få arbete efter en lärlingsutbildning än efter en treårig utbildning i gymnasieskolan. I det sammanhanget vill jag gärna hålla med Lars Svensson.
Herr talman! Jag skall svara kortfattat när det gäller cash limit. Läget i utskottet var och är att det finns en majoritet när det gäller att avskaffa cash limit på grundskolan. Det fanns det emellertid inte när det gäller gymnasieskolan, utan där följde utskottet det beslut som riksdagen har fattat, där majoriteten av partierna ställde sig bakom utgiftsramen för ett kommande år. Det var alltså skälet, och det tycker jag att man skall vara ärlig nog att erkänna. När det gäller fullskaleförsök tror jag att Ylva Johansson och jag är överens. Jag har sagt att med den bas som vi har fått genom det ÖGY-försök som är utlagt i Värmland — och som nära nog är ett fullskaleförsök — har vi fått ett så bra underlag som vi behöver för utvärdering. Det kommer inte att kunna tillföra utvärderingen något om man utökar med 800 platser. De resurser som man nu har lagt på nya linjer ger däremot mer för utvärdering Prot. 1988/89:120 en, än om man skulle ha lagt ut fler platser i Värmland. Carl-Johan Wilson! När det gäller lärlingsutbildningen har vi tidigare under många år diskuterat om den skall vara ett komplement eller ett alternativ. Från vår sida har vi sagt att den skall vara ett komplement på de områden där gymnasieskolan inte kan erbjuda en utbildning. Det kan gälla relativt snäva yrkesområden, och det kan vara geografiska förhållanden som spelar in. I dessa fall kan vi acceptera det. I övrigt anser vi att ungdomarna behöver den utbildning som ges inom gymnasieskolan för att stärka sin ställning. Om man har en gymnasieutbildning blir man inte heller låst till en speciell arbetsgivare. Göran Allmér talar om praktikanter när det gäller ÖGY:s förslag. Enligt ÖGTY är det dock icke fråga om att man skall gå ut som praktikant. Det är i stället fråga om att man skall få en utbildning ute i näringslivet. Det är viktigt att man kommer ihåg detta. I annat fall blandar man — som Göran Allmér — ihop lärlingsutbildning och gymnasial yrkesutbildning enligt ÖGY-modellen. När jag säger att moderaterna är isolerade, så menar jag inte enbart här i kammaren. Parterna ute på arbetsmarknaden går också emot er. Ni är ensamma om er uppfattning att man inte skall förlänga den yrkesinriktade utbildningen till tre år. Det får ni väl fortsätta att vara. Så länge vi vet att vi har en majoritet bakom oss, kommer vi att driva på för att man skall göra den yrkesinriktade utbildningen jämbördig med den teoretiska, så att man kan söka högre utbildning men också så att man kan få en bättre utveckling för ungdomar i stort. Kost och hälsa på alla linjer — det tycker jag är bra. Det finns med i det paket som för närvarande är ute, och man skall undersöka om det går att få in det i läroplanen. Lanthushållsskolan tycker jag också har en stor betydelse. Den bör försöka anpassa sig så att den kan finna nya former.

Herr talman! Jag skall mycket kortfattat vända mig till Lars Svensson. Han sade att det inte fanns någon majoritet i utskottet när det gäller cash limit i gymnasieskolan. Det är väl en sanning med modifikation. Om socialdemokraterna hade intagit en annan ståndpunkt, hade det ju funnits en majoritet. Utskottet var för övrigt inte heller enigt när det gällde grundskolan. Det fanns där en reservation från moderaterna. Detta var således inget särskilt bra svar.

Herr talman! Jag skall börja med det sista Lars Svensson tog upp. Han sade att moderaterna är isolerade inte bara här i kammaren utan också ute i näringslivet. Parterna på arbetsmarknaden står inte på er sida, sade han. Det är möjligt att de inte gör det. Det är nog faktiskt sant att de inte gör det. Vi inom moderaterna upplever dock, Lars Svensson, att vår främsta uppgift är att här i kammaren verka för de idéer som vi anser vara bärande, inte att försöka driva idéer därför att man hos parterna ute på arbetsmarknaden har en eller annan uppfattning. Här i kammaren fattar vi besluten och utformar utbildningen framöver. Det gör vi inte för att gå parternas ärenden. Sedan sade Lars Svensson att det inte var fråga om praktikanter i ÖGY-förslaget. Jag har tyvärr inte med mig det förslag till försöksverksamhet när det gäller yrkesutbildningen som kom för ett år sedan. Där framgår dock tämligen klart hur det förhåller sig. Jag ber Lars Svensson att läsa förslaget. Det framgår att det icke är fråga om att eleverna skall delta i verksamheten i samband med sin utbildning, utan de skall ute på arbetsplatserna se hur verksamheten fungerar. På det sättet, menar vi moderater, lär sig ingen ett yrke. Det gör man bara genom att delta i verksamheten. Jag måste, eftersom jag inte hann det i min förra replik, komma tillbaka till uttrycket sålla agnarna från vetet. Jag upplever det som att socialdemokraterna, och även en del andra partier i kammaren, har uppfattningen att det skulle vara speciellt fint att ägna sig åt teoretiska studier och att det skulle vara att befinna sig i bottenskiktet om man ägnar sig åt ett praktiskt inriktat yrke. Vi moderater ser det faktiskt inte så. För oss är varje yrke av samma status. Det enda som vi anför från vår sida är att man skall vara skicklig, kompetent och duktig oavsett vilket yrke man ägnar sig åt. Det är detta som vårt förslag till en yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan syftar till.

Herr talman! Vi har litet begränsad tid för att försöka besvara de frågor som blir ställda, och det händer att jag inte hinner med. Vi från utbildningssidan har väl egentligen inte anledning att fortsätta diskussionen om cash limit-principen. Vi följde det beslut som riksdagen fattade för ett år sedan på de områden där det fanns majoritet. Det är det verkliga förhållandet. Marianne Andersson tog upp kost och hälsa. Jag uttrycker mig positivt med utgångspunkt i att ämnet måste tas upp på läroplanen när läroplanen görs om. Marianne Andersson vet att det inte går att tillföra nya ämnen utan att samtidigt plocka väck något annat ämne. Det måste alltså ske i samband med att läroplanen revideras. Då hoppas jag att remissinstanserna är positiva och av samma uppfattning som Marianne Andersson och jag är. Då kan det finnas möjlighet att få in detta ämne i läroplanen. Jag för inte talan för parternas vidkommande, Göran Allmér. Men det Prot. 1988/89:120 stöder mig självfallet i min uppfattning om att jag har rätt när det gäller ÖGY kontra ert förslag till yrkesinriktad utbildning, när jag vet att både arbetsgivare och arbetstagare har samma uppfattning och när jag vet att denna utbildning på ställen där man prövat den i större omfattning har visat sig inte vara lämplig eller praktisk. Jag för inte detta resonemang här för att vi socialdemokrater skulle tycka att det är fint att bara studera teoretiska ämnen. Jag har inte studerat teoretiska ämnen. Jag för detta resonemang därför att jag anser att ungdomarna skall ha samma möjligheter och förutsättningar. Vi anser inte att man skall skilja på dem som väljer en teoretisk utbildning och dem som väljer en praktisk utbildning. Vi anser att eleverna skall ha en i grunden bra utbildning inom de allmänna ämnena osv. Det är därför jag säger att det inte rör sig om praktik i ÖGY, utan det är fråga om utbildning enligt ett modulsystem som parterna själva har diskuterat. Jag tog inte upp en annan fråga som moderaterna har med i reservationen. Moderaterna säger att läroplanerna är dåliga med avseende på de utbildningar som hittills har genomförts när det gäller ÖGY. Jag har inte fått bevis för detta. Parterna har själva varit med om att utforma läroplanerna. Jag förutsätter att de är bra. Men det viktigaste är att det inte är fråga om praktik, utan det är fråga om en utbildning som sker ute på företagen och inte i skolan.

Herr talman! Förra riksmötet behandlade utbildningsutskottet ett yrkande om att utbildningen av optiker borde anordnas inom högskolan. Den gången avslogs yrkandet med motiveringen att utbildningen eventuellt skulle komma att beröras av en kommande utredning. Nu återkommer kravet på att optikerutbildningen skall bli en högskoleutbildning, och dessutom har man lagt till att det vore mycket lämpligt att låta universitetet i Linköping få utbildningsansvaret. Vänsterpartiet kommunisterna anser verkligen inte att det finns anledning att invänta någon utredning för att riksdagen skall kunna uttala sig om den framtida optikerutbildningen. Utvecklingen har gått fort vad beträffar optikernas verksamhet. Nu krävs kunskaper som i många avseenden ligger långt över vad som kan anses vara gymnasienivå. Mer kvalificerade bedömare än jag är helt överens om att vi måste här i landet lyfta upp optikerutbildningen på samma nivå, dvs. högskolenivå, som i flera andra länder. Inte minst optikerna själva kräver detta. Det sammelsurium av fördjupningskurser och vidareutbildningskurser på olika nivåer som finns i dag gagnar verkligen ingen — allra minst optikerna. De olika nivåerna är en effekt av att huvudutbildningen är betraktad som en gymnasieutbildning. Herr talman! Universitetet i Linköping har vid upprepade tillfällen demonstrerat sin förmåga att samordna ämnen och utveckla tvärvetenskapliga utbildningslinjer. Många skäl talar för att även utvecklingen av en optikerutbildning bör skötas av berörda fakulteter och institutioner vid just detta universitet. Alla de förutsättningar som en utbildningssamordnare av Prot. 1988/89:120 en optikerutbildning måste ha finns här. 24 maj 1989 Jag kan ge några exempel. Den tekniska fakulteten kan svara för utbildningsinslag av naturvetenskaplig och teknisk natur, t.ex. fysik, optik och optometri. Den medicinska fakulteten kan stå för inslag som anatomi, fysiologi och fysiologisk optik, och den filosofiska fakulteten för relevanta områden inom beteendeoch samhällsvetenskaper liksom forskningsmeto disk träning. Allt detta behövs och bör ingå i en högskoleutbildning för optiker. Slutligen, herr talman, vill jag anföra ytterligare ett skäl för att en högskoleutbildning av det här slaget borde förläggas till just Linköping och ingen annanstans. 2,5 mil utanför Linköping ligger Borensberg optikerskola. Om det blir just högskolan i Linköping som får stå för högskoleutbildningen, finns en möjlighet att ta till vara både den kunskap och den erfarenhet som har samlats i Borensberg under många år. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Under lågkonjunkturen upplevde alla ansvariga politiker speciellt ungdomsarbetslösheten som ett pressande problem. Det är viktigt att de unga kommer in och finner sig till rätta i arbetslivet så snart som möjligt. Nästan obotliga skador kan annars bli följden för många. Under den här tiden arrangerades ett otal skilda åtgärder för att hjälpa ungdomar till ett fotfäste på arbetsmarknaden eller till s.k. sysselsättning av något slag. Det blev för många t.o.m. svårt att greppa hela åtgärdspaketet och skilja på de olika inslagen. Herr talman! I dag är läget ett annat. Antalet arbetslösa ungdomar i de båda aktuella åldersintervallerna har med högkonjunkturen stadigt sjunkit sedan åren 1986 och 1987. År 1984 var antalet 35 000. I år är det 23 000. Antalet ungdomar som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder har därmed också skiftat. På de nämnda fem åren har dessa ungdomar blivit inalles ca 20 000 färre. Nu kommer regeringen med en proposition om inskolningsplatser, omfattande hela arbetsmarknadsområdet — en ny form av ungdomsgaranti. Parallellt härmed avskaffas ungdomslagen. Herr talman! Det är naturligtvis ett generellt sett välkommet initiativ, som förtjänar ett positivt mottagande — ett system att testa, medan vi alltjämt har ett stort utbud av arbetstillfällen. Dock finns det anledning att också granska förslagets beståndsdelar. Moderata samlingspartiet har gjort detta och anser att flertalet ungdomar — nu som tidigare — faktiskt har förmågan att på egen hand finna ett arbete. Statsmakternas ansvar i sammanhanget är att skapa goda förutsättningar genom att erbjuda lämplig utbildning för de unga. Viktigt är att de ungas egna initiativ tillåts fungera och utvecklas. Genom att ta sitt öde i egna händer utvecklar den unga människan sin självständighet, kreativitet och självkänsla. Detta är viktigt för att skapa självförtroende, trygghet och självtillfredsställelse. Den unga människan måste få chansen att bejaka sig själv, omvärlden, framtiden och möjligheterna — att få känna hur de egna vingarna bär. Den kända tesen att ”vad göras skall är allaredan gjort” är passiviserande. Därför bör den s.k. anvisningstiden i normala fall ej understiga tio veckor — mot regeringens föreslagna sju. Den tiden inbjuder nämligen till aktivt egenengagemang och ger arbetsförmedlingen tid att planera bra i anslutning till individens speciella behov. Herr talman! Man kan vidare inte heller helt bortse från att ett generellt system, där olika myndigheter ombesörjer allt åt de unga medborgarna, kan omvandlas till en black om foten för de unga som själva direkt söker anställning. Om systemet förutsätter generella samhällssubventioner till arbetsgivare som anställer ungdomar, kan anställningsbeslutet komma att förhalas för att man skall kunna tillgodogöra sig det ekonomiska stödet. Detta drabbar då den arbetssökande. Vad jag här säger gäller de s.k. avtalade inskolningsplatserna. För ungdomar med sociala problem kan kortare anvisningstid givetvis vara motiverad. Herr talman! Konjunkturen är som nämnts väsentligt annorlunda i dag än i början på 80-talet. Arbetsgivarna ropar och lockar på arbetskraft. Ungdomarna är begärliga på arbetsmarknaden, även om det finns unga som bor fel eller utbildats fel, eller som har medicinska eller sociala handikapp. Även invandrarungdomar kan stöta på speciella svårigheter när det gäller att söka och få arbete. Men för övrigt kan man ifrågasätta, om verkligen arbetsgivare som anställer just ungdomar skall tillerkännas samhällsstöd för detta. En Prot. 1988/89:120 samhälleligt toppstyrd arbetsorganisation skapas. Av regionalpolitiska skäl 24 maj 1989 kan det vara motiverat. Men hur är det med de s.k. överhettade regionerna, som man just i dagarna försöker hålla tillbaka med ekonomiska restriktioner av olika slag, med höjda avgifter och skatter? Behöver dessa överhettade områden samtidigt stimulans och ekonomiskt stöd? Det förefaller onekligen förbryllande. Vi moderater vill i stället att de avtalade inskolningsplatserna — det är dem jag nu talar om — och de statliga bidrag som är knutna till dem skall begränsas till problemområden där unga människor har svårt, i dag och framöver, att få arbete. Bidrag för avtalade inskolningsplatser bör alltså inte utgå i storstadsregionerna. Däremot bör de s.k. särskilda inskolningsplatserna av social karaktär inte begränsas, utan de skall givetvis kunna inrättas över hela landet. Moderata samlingspartiet vill för dessa särskilda inskolningsplatser inte heller ha någon begränsning när det gäller typ av arbetsgivare, vilket regeringen föreslår. Kan andra arbetsgivare än de offentliga komma överens med arbetsförmedlingen om att ta hand om arbetslösa svårplacerade ungdomar under viss tid, bör de också få detta. Varför inte? Statsbidragets nivå får anpassas till detta. Kanske finns det hos den private arbetsgivaren uppgifter som passar den unge bättre än dem som t.ex. kommunen kan erbjuda. Då bör de uppgifterna givetvis vara tillgängliga för den som har behov och intresse av dem. Systemet skall inte lägga reglerande hinder i vägen. Utöver dessa invändningar från moderata samlingspartiet, vilka föranlett reservationer, har vi också ansett att det statsbidrag som utgår till särskilda inskolningsplatser inte bör fixeras till hundraprocentsnivån. I stället bör den nivån vara den maximala. Vad slutligen angår ersättningen till unga arbetssökande under de s.k. jobbsökaraktiviteterna, bör denna likställas med kontant arbetsmarknadsstöd, dvs. KAS. Förutsättningen är att ungdomarna inte har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att man nu avskaffar ungdomslagen och ersätter den med någonting som är bättre. Enligt min bestämda uppfattning är det närmast genant att vi har använt ungdomslagen under så lång tid som vi har gjort, då den på sin höjd har garanterat ungdomar på 18—19 år halvtidsarbete, förutsatt att de inte har varit kassaberättigade. Att steget nu tas för att förändra förutsättningarna för denna ungdomsgrupp är utomordentligt tillfredsställande. Ungdomarna utgör, som tidigare talare var inne på, en orimligt stor del av de arbetslösas skara. Här måste kraftfulla åtgärder vidtas för att förändra den situationen. Ungdomar som går arbetslösa under kortare och framför allt under längre tid löper risk att i socialt hänseende få långvariga skador, som är svåra att reparera längre fram i tiden. Därför är det utomordentligt viktigt att 89 samhället ser till att ungdomsarbetslösheten reduceras så långt det är möjligt. När man nu tar steget över till en ny lagstiftning för dessa ungdomar, skulle det vara på sin plats att i större omfattning använda sig av annat än den offentliga sektorn för ungdomarnas sysselsättning. Nu sägs det i förslaget att man skall försöka att låta ungdomarna gå ut till de enskilda arbetsgivarna i större omfattning än tidigare. Med detta låter vi i folkpartiet oss nöja tills vidare. Det jag finner synnerligen tillfredsställande i förslaget är att regeringen har förkortat anvisningstiden för ungdomarna. Det är mycket bra att man vill göra den tid som ungdomarna går utan arbete så kort som möjligt. Det är utomordentligt bra att man har fastnat för den korta tid som nu föreslås. För att återgå till frågan om var man skall placera ungdomarna i arbete, tycker jag att det som är viktigast att titta på och kontrollera framöver är att de placeringar man gör i ganska stor omfattning också leder till arbete när tiden för arbetsmarknadsåtgärden lider mot sitt slut. Vi har erfarenhet från ungdomslagen och beredskapsarbeten av att ungdomar som placeras i offentliga sektorn bara undantagsvis erbjuds anställning hos dessa arbetsgivare. Därför är det utomordentligt viktigt att man nu ser till och arbetar aktivt för att ungdomarna i väsentligt mycket större omfattning än hitintills placeras ut hos de enskilda arbetsgivarna. Ett arbetserbjudande bör vara målet för alla dessa placeringar. Det är framför allt av den anledningen som vi i folkpartiet har begärt att man ganska snart efter att lagen har trätt i kraft — dvs. den 1 juli —, kanske redan vid årsskiftet, skall göra en utvärdering av lagen. Regeringen skall då se till att riksdagen får del av utvärderingen. Anledningen till denna begäran är att vi vill få klart för oss att de som placerats också får möjlighet till arbete där de har blivit placerade via arbetsmarknadsåtgärden. Det är också viktigt att ganska snart kontrollera att arbetsförmedlingarna lyckas leva upp till den korta anvisningstid som förutsätts i lagstiftningen. Det finns de som har uttryckt tvivel om att arbetsförmedlingarna skall klara detta. Det är enligt folkpartiets sätt att se saken utomordentligt viktigt att en utvärdering görs ganska snart efter lagstiftningens ikraftträdande. Utvärderingen bör framför allt koncentreras på anvisningstiden, på vilken typ av arbetsgivare som har använts för arbetsmarknadsåtgärden och hur ofta åtgärden leder till arbete.

Herr talman! En av de viktigaste uppgifterna för samhället är att bereda ungdomar arbete eller utbildning. Vi får bara inte acceptera att unga människor inte får fäste på arbetsmarknaden. Men trots goda konjunkturer har ungdomsarbetslösheten varit, och är fortfarande, hög. Det är faktiskt så att betingelserna på arbetsmarknaden för många ungdomar i regionalt utsatta områden blivit mer och mer ojämlika i förhållande till betingelserna för ungdomarna i mer expansiva områden. Inte minst gäller detta för flickor. Herr talman! Grunden för en fungerande arbetsmarknad är en framsynt politik för en ekonomisk utveckling inom ramen för en marknadsekonomi som tar sociala och miljömässiga hänsyn. Detta är i och för sig självklart, liksom att samhällets insatser skall inriktas på att skapa varaktiga jobb över hela vårt land. En sådan politik, som innefattar den arbetslinje som centerpartiet förespråkar, lägger grunden för goda sysselsättningsmöjligheter för ungdomar att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden och minskar behovet av särskilda stödinsatser. Men även om vi har denna sysselsättningspolitiska inriktning kan det ändå krävas att särskilda insatser görs. Det är mot den bakgrunden vi från centern så många gånger har hävdat att en allmän arbetslöshetsförsäkring bör införas. Det grundläggande syftet med en sådan försäkring skall vara att garantera en ekonomisk grundtrygghet för den som inte kunnat få sin försörjning genom eget arbete. Det är emellertid särskilt viktigt att — som jag inledningsvis betonade — ungdomar som står i begrepp att gå ut på arbetsmarknaden får möjligheter till arbete och utbildning. Det betänkande, AU16, som vi nu behandlar innebär en ny inriktning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för unga. Det är bra, även om det skulle kunna ha skett långt tidigare. Det var i höstas som AMS i en skrivelse till regeringen föreslog åtgärder i syfte att ge ungdomar som inte får arbete på den reguljära arbetsmarknaden ökade möjligheter till praktisk utbildning eller inskolning i arbetslivet. I korthet innebar AMS förslag att ungdomslageninom den offentliga sektorn skulle ersättas av ett system med inskolningsplatser, som omfattar hela arbetsmarknaden och som erbjuder arbete åtta timmar om dagen. Det var den skrivelsen som också låg till grund för propositionen. Det här är en linje som centern har drivit länge, och det är bra att centerns krav och kritiken från AMS nu leder fram till att statligt stöd kan utgå till heltidsplatser för placering av arbetssökande ungdomar på hela arbetsmarknaden. I centerpartiet är vi ändå inte helt till freds med förslagen i propositionen och i betänkandet — detta därför att problemen på arbetsmarknaden för ungdomar mellan 20 och 24 år inte har tagits upp. Vi anser att det finns starka skäl att pröva möjligheterna att också för denna åldersgrupp införa någon form av garanti för arbete eller utbildning. Vi menar att risken för att slås ut trots allt kan vara störst i denna åldersgrupp, därför att det är vid den här tidpunkten som inträdet på arbetsmarknaden efter avslutad skolutbildning normalt sker. Huvuddelen av de arbetssökande i åldersgruppen får arbete efter relativt kort tid. Men vad som är oroande är att antalet långtidsarbetslösaiden här gruppen är så stort som det är. Vi har därför föreslagit att garantin för arbete eller utbildning temporärt skall utvidgas till att omfatta långtidsarbetslösa i åldersgruppen 20—24 år. Man räknar med att ungefär 2 000 av de kvarstående arbetssökande i den här åldersgruppen är långtidsarbetslösa. Det är inte acceptabelt enligt vårt sätt att se. Med de förutsättningar som redovisas i propositionen skulle, till en kostnad av 150 milj.kr., omedelbart upp till det antalet — ungefär 2 000 — avtalade inskolningsplatser och särskilda inskolningsplatser kunna erbjudas de ungdomar i den aktuella åldersgruppen som varit arbetslösa en längre tid. En sådan åtgärd menar vi i centern skulle vara ett led i strävandena att skapa en mer fullständig garanti för att också dessa ungdomar kan beredas arbete eller utbildning.

Från centerpartiet har vi bl.a. av detta skäl lagt fram en mängd förslag som syftar till att bredda arbetsmarknaden och skapa fler arbetstillfällen. Det förslag vi har i det här betänkandet är då en del av detta. Att det är angeläget att öka arbetskraftsutbudet med hänsyn till den efterfrågan som finns i nuvarande konjunkturläge har med all tydlighet framgått av den debatt som förts under de senaste veckorna. Det borde därför, som jag ser det, inte ha varit så svårt för fler partier att ställa upp på vårt förslag här. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till centerns reservationer nr 2, 12 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I dag skall riksdagen fatta ett förnuftigt beslut, nämligen att avskaffa ungdomslagen, en lag som har varit en skam för arbetsmarknadspolitiken och haft stora negativa konsekvenser. När ungdomslagen avskaffas, behöver inte socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna känna någon skam över det som de uträttade den 19 december 1983, nämligen att införa den här lagen. Vpk var i riksdagen då ensamt om att inte ställa sig bakom ett införande av denna typ av lag. Jag tror att avskaffandet i dag är en bekräftelse på den erfarenhet man har haft av lagen. Vpk var kritiskt mot ungdomslagen framför allt av tre huvudskäl, av tre principiella skäl som är viktiga för arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Det var fel att erbjuda ungdomarna deltidsarbete om fyra timmar. Det var fel att lagen egentligen inte syftade till fasta anställningar utan till förvaring. Och det var fel att lagen innehöll långtgående tvångsåtgärder och att det för ungdomarnas del inte fanns något som helst medinflytande över den här typer av verksamhet. När riksdagen beslutade att införa ungdomslagen 1983 blev det alltså efter en del turer en majoritet här i riksdagen för lagen. Socialdemokraterna försökte köra igenom lagen med sin minoritet men fick stopp här i kammaren. Förslaget blev återremitterat till arbetsmarknadsutskottet. Efter den behandlingen i arbetsmarknadsutskottet hände något märkligt. Trots att det inte fanns någon majoritet för lagen kröp moderaterna in i den stora famnen. Folkpartiets avslagsyrkande slutade i en total uppslutning kring regeringsförslaget, och centerns heroiska kamp för full arbetsdag för de unga slutade också i platt fall den dagen, den 19 december 1983. Det blev ett högerförslag av bästa märke med anslutning från fyra partier. Men nu skall som sagt lagen avskaffas, och det hälsar vi med stor glädje. De nuvarande ungdomslagen skall ersättas av inskolningsplatser. Den stora skillnaden är, som vi påpekat i vår motion, framför allt att arbetstiden nu är enligt gängse modell på arbetsmarknaden. Det är alltså inte fråga om någon särbehandling av ungdomar. Det är ett steg i rätt riktning. Ändå är väl detta inte något slutgiltigt och bra förslag, för som arbetsmarknaden ser uti Prot. 1988/89:120 dag hårdnar dess villkor. Utsorteringen ökar, lönsamhetskraven på arbets 24 maj 1989 marknaden i dess helhet ökar, vilket betyder att förutsättningarna för ett meningsfullt arbete kombinerat med en god miljö minskar. Rätten till ett arbete blir illusorisk. Många stampas ut eller ställs åt sidan. Den diskussion vi har om arbetsmiljön är väl ett tecken på detta. Nu skall det bli inskolningsplatser, och vpk har accepterat inskolningsplatser tills vidare. Det är inte något universalmedel. De kan bli en karusell. Inskolningsplatserna kan utnyttjas av arbetsköparna för sortering och utslagning på samma sätt som man gjort tidigare. I grunden handlar det här naturligtvis om vilka maktrelationer som råder på arbetsplatserna. Men vi kan inte leva hur länge som helst i den här konstlade högkonjunkturen. Därför funderar man naturligtvis över hur arbetsmarknadspolitiken skall utformas när högkonjunkturen är över. Kan vi här i landet tillåta att det som hände på 1980-talet upprepas: Man stod då ganska handfallen inför utvecklingen som innebar att mängder av ungdomar inte hade ett meningsfullt arbete, egentligen inte ett meningsfullt liv, på grund av att deras försörjning var upphävd genom det system vi hade här i landet. Vi menar att vi måste förbereda oss för detta. Vi har då sagt att vi måste ha en allmän inskolningsgaranti. Vi har lagt fram ett sådant förslag tidigare — då kallades det för en ungdomsgaranti. Men det är inte en sådan särlösning som är lösningen framöver om det uppstår problem. Grunden är naturligtvis att skapa arbete åt alla, att se till att alla har möjligheter att arbeta och inte blir utsorterade — blir förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna eller kanske inte alls vill söka sig in på arbetsmarknaden. Vi föreslår alltså en allmän inskolningsgaranti. Vi menar att arbetsförmedlingen, samhället och fackföreningsrörelsen, måste få ett starkare grepp om det här och i någon mån urholka § 32-tanken — nämligen att arbetsköparna har rätt att fritt anställa och i stort sett avskeda arbetskraft genom att bestämma produktionens och verksamhetens innehåll — i Arbetsgivareföreningens stadgar. Det betyder naturligtvis vissa ingrepp, som går ut över arbetsköparna. Vi menar att arbetsförmedlingen i ett lågkonjunkturläge skall kunna placera ut ungdomar eller andra som inte har så stor arbetslivserfarenhet i verksamhet som ger arbetslivserfarenhet, vilket är det viktiga. Man kan naturligtvis diskutera vem som skall bestämma omfånget av arbetet och arbetsmarknaden. I utskottet tycker man att man redan har de vapen som behövs genom det subventionssystem som man tidigare haft och som är väl prövat. Det väl prövade systemet är just de avskaffade ungdomslagen. Jag tycker inte att det är någon bra motivering att inför en kommande lågkonjunktur hänvisa till just det redskap som vi i dag har: Det är subventioner till det privata näringslivet och till myndigheter. Man måste göra ingrepp i deras rätt att anställa och bestämma arbetskraftens storlek. Någon måste ta ansvar för de människor som inte har tillgång till arbete när de här krafterna bestämmer hur stor arbetskraften skall vara. Är det då bara samhället som skall inrätta konstlade arbeten? Nej, nu måste de som bedriver verksamheten i landet ta ansvar också i en lågkonjunktur. Det är bakgrunden till vårt förslag om en inskolningsgaranti. Vi menar att den skall finansieras genom en särskild avgift, som har väldigt 923 mycket gemensamt med den arbetsmiljöavgift som kommit på tapeten de senaste dagarna och som skall gå till ett bestämt ändamål. Den avgift som vi vill använda just till dem som inte har arbetslivserfarenhet, dvs. bl.a. ungdomar, har ungefär samma karaktär och samma syfte: Den går till ett speciellt ändamål. Det borde därför egentligen ligga i tiden att göra en sådan insats. Herr talman! Vi har som sagt ställt oss mycket positiva till att ungdomslagen avskaffas och till att vi nu får en tillfällighetslösning. Vi hade naturligtvis hoppats att riksdagen och utskottet skulle se litet mer framåt, men som vanligt, hade jag så när sagt, herr talman, kommer man väl några år efter det att riksdagen avslagit vårt förslag på att det var så man skulle ha gjort. Det är oftast vpk-förslag man då tar upp. Härmed yrkar jag bifall till vpk-reservationen i betänkandet. Om den inte blir bifallen i dag kommer den säkert att bli det något riksdagsår framöver — det är jag helt övertygad om; det här behövs.
Herr talman! Jag har lyssnat på Lars-Ove Hagbergs historiebeskrivning. Det han sade var sannolikt rätt och riktigt. Jag jobbade ute på arbetsförmedlingarna när det här hände. Ungdomslagen ersatte egentligen ett vakuum som hade uppstått för den åldersgruppen ute på förmedlingarna. Jag sade i mitt anförande precis som moderaternas och centerns representanter gjorde i sina att ungdomslagen inte var bra och att vi inte var nöjda med förslaget om dem. Jag sade också att vi hälsade den nya inriktningen med mycket stor tillfredsställelse. Ungdomslagen hörde, som Lars-Ove Hagberg sade, egentligen inte hemma bland de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi varit vana vid. Det är kanske litet förmätet av Lars-Ove Hagberg att tolka skeendet som han gör när han säger att varje gång vpk blir nedröstat i en votering återkommer förslagen ett antal år senare som riksdagens. Men jag är för Lars-Ove Hagbergs skull glad över att den kritik som vpk för sex år sedan riktade mot ungdomslagen i dag har visat sig vara befogad. I allt övergripande håller jag med om att det är mycket bra att ungdomslagen avskaffas.
Herr talman! Det var när Lars-Ove Hagberg talade om att centerns förslag slutade i platt fall som jag begärde ordet: Även jag skulle då vilja ägna mig litet åt historiebeskrivning. På våren 1982 väcktes en centermotion med krav på att arbete eller utbildning skulle beredas alla ungdomar under 21 år. Riksdagen biföll den motionen och uppdrog åt regeringen att utforma ett åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslösheten. Det klart uttalade syftet med programmet var att alla ungdomar upp till 21 år skulle erbjudas arbete eller utbildning i stället för arbetslöshetsersättning eller annat ekonomiskt stöd från det allmänna. Socialdemokraterna reserverade sig för avslag på den motionen. Sedan kom förslaget om införande av ungdomslag, och det var en uppföljning av vad riksdagen tidigare hade beställt men med den skillnaden att förslaget avsåg enbart 18-19-åringar och innebar en garanti för arbete på halvtid och inom den offentliga sektorn. Vi krävde i motioner både innan — Prot. 1988/89:120 propositionen kom och med anledning av propositionen att inriktningen av 24 maj 1989 åtgärderna för ungdomarna skulle vara att ge dem heltidsarbete och att de skulle gälla hela arbetsmarknaden. Från centerpartiets sida har vi sedan konsekvent drivit arbetslinjen och ställt krav på en förändrad inriktning av åtgärderna. Vi har hela tiden menat att det hade varit bättre för ungdomarna om arbetet i väsentlig utsträckning hade kunnat utföras inom enskilt näringsliv och småföretagsamhet och att det hade varit bättre om arbetstiden hade omfattat hel arbetsdag och inte halv. Nu är vi ju där, och vi tycker att det är tillfredsställande. Men jag ville ändå återge en del av den här historien. Herr talman! Jag tog upp historiebeskrivningen därför att jag tycker att de som var med om att inrätta ungdomslagen skall ta på sig sitt ansvar när vi avskaffar dem. Socialdemokratins förslag hade ingen majoritet. Man gick till riksdagen och trodde att man skulle få igenom förslaget i andra hand. Men det visade sig att man inte fick det; förslaget blev då återremitterat till arbetsmarknadsutskottet. Då hände det märkliga att folkpartiet vek sig, centern vek sig och det gjorde även moderaterna. Man accepterade förslaget med små, små förändringar men samma huvudinriktning. Jag tycker ändå att man skall ha någon form av hederlighet, hållfasthet eller trovärdighet i politiken och i dag erkänna detta. Nog var det i det läget ganska hållningslöst att krypa in under regeringens hatt och sedan fortsätta att kritisera det förslaget. Det var den historiebeskrivningen jag ville ha fram. I betänkande AU 1983/84:12 finns det bara en reservation om lagstiftningen om ungdomslagen, och för den står jag för vpk:s räkning. Det var bara vpk som var emot förslaget den dagen. Övriga kan naturligtvis nu i efterhand säga att förslaget var felaktigt, men jag har ändå velat påpeka den hållningslösheten. Det måste väl ändå vara någon konsekvens i politiken!

Herr talman! Om det nu är så att vi har medverkat till en lösning av den situation som rådde på arbetsmarknaden för 18—19-åringar år 1983 och vi har gjort det på ett sätt som vi inte är helt tillfredsställda med i efterhand, tycker jag att Lars-Ove Hagberg inte skall hävda att det är hållningslöst att försöka | ändra på det hela. Kompromisslösningen blev inte riktigt bra, men den var avgjort bättre än det vakuum som fanns på arbetsmarknaden för ungdomar | na just vid det tillfället. 1983 och 1984 var det ju utomordentligt svårt för ungdomarna att få arbete på den öppna marknaden. Man var tvungen att | genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder se till att ungdomarna fick syssel sättning. Jag håller fortfarande med Lars-Ove Hagberg om att det inte var | någon bra lag. Men vi medverkade till den, eftersom den var bättre än ingenting alls. Då tycker jag att vi har full rätt att kritisera och komma med förslag som är bättre. Sedan har jag litet svårt att förstå när vpk-representanter hävdar att vi har varit hållningslösa när vi vid något tillfälle har medverkat till att få igenom socialdemokratiska förslag, då socialdemokraterna har befunnit sig i minori 95 tet. Jag tror att vpk i stället borde utöva självkritik på den punkten, eftersom jag tror att ni oändligt fler gånger har handlat på det sättet än vi borgerliga.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket klädsamt att vara kritisk mot sina egna handlingssätt. Men det som jag var kritisk mot var inte framför allt dagens ställningstagande utan det som man gjorde sig skyldig till tidigare. Ena dagen hade man en mycket klar linje och andra dagen föll alla pladask, fast man var mycket kritisk. Efteråt gick alla ut och kritiserade. Det vara bara det som jag tyckte var litet hållningslöst. För vpk är det i dag detsamma som då: vi vill ha en längre arbetstid, och vi vill att ungdomslagen skall ha en annan utformning. Man skall sikta mot fast arbete och mot att ungdomarna skall få en mer etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det förslag som läggs fram i dag närmar sig detta. Jag hoppas att det är erfarenheten under de här åren som har visat att vi inte kan gå tillbaka till den gamla lagstiftningen. Den här lilla replikomgången kan kanske visa att det inte finns någon majoritet för denna typ av lagstiftning, som särbehandlar ungdomar så fantastiskt illa.

Herr talman! Med anledning av proposition 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga har miljöpartiet lämnat en motion. Mycket av det som utskottet föreslår är bra. De 400 milj.kr. som enligt förslaget sparas är inte heller att förakta. Med vår motion vill vi framför allt betona vissa fakta och fördjupa förslaget. Vårt samhälle blir ju alltmer komplicerat och svårbegripligt för den enskilde — svårare att överblicka när lagarnas och förordningarnas antal växer. Även om det är självklart att ett samhälle utvecklas på gott och ont och därvid kräver nya regleringar, måste floran av bestämmelser ses över och rensas. Så sker när ungdomslagen, som här har häcklats av alla partier, nu är på väg att avskaffas — och det verkar vara ett steg i rätt riktning. Vi återkommer säkert med förslag om fler sådana steg. Att ersätta ungdomslagen och dess fyratimmarsarbetsdag med avtalade och särskilda inskolningsplatser med heltidsarbete tror vi kan ge ungdomar, som av olika skäl inte finner ett arbete på annat sätt, en utvecklande och meningsfull början på förvärvslivet. Då gäller det emellertid att ett brett utbud av platser erbjuds, så att varje sökande har en möjlighet att finna något som känns vettigt och ger honom eller henne tillförsikt inför den oändligt långa framtiden. Säkert betyder den första anställningen oerhört mycket för den unges syn på samhället. Därför vill vi att skrivningen förtydligas med hänvisning till 8 § vad beträffar möjligheten att även enskilda arbetsgivare skall kunna anställa ungdomar både på avtalad och på särskild inskolningsplats. Utbud och mångfald ökar på så sätt. Att arbetsgivaren inte skall kunna utnyttja detta till förfång för arbetstagaren kan självfallet kontrolleras genom uppföljning från AMS sida. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att högre statsbidrag än 50 96 skall kunna utbetalas för arbete på avtalad inskolningsplats, om återstående möjlighet annars är en särskild inskolningsplats. Till skillnad från utskottet — Prot. 1988/89:120 stöder vi detta förslag. 24 maj 1989 Vi stöder också Skola-Arbete-utredningen när den betonar hur viktigt det är med jämställdhet mellan könen då särskilda inskolningsplatser erbjuds. Naturligtvis gäller detta också invandraroch flyktingungdomar. I våra två sista yrkanden i motion 1988/89:A3 framhåller vi hur viktigt det är att ungdomar får pröva på att arbeta i ideella föreningar. Där har man ofta behov av att anställa arbetskraft, men medlen saknas. Dessa organisationer omfattar så många inriktningar att den arbetssökande verkligen får rika valmöjligheter. Det är också viktigt att visa de unga att det ännu finns idealitet, livets salt, säger Pär Lagerkvist, att vi inte måste ta betalt för varje arbetstimme. Av egen erfarenhet vet jag hur lätt det är att engagera unga människor för kulturoch naturbevarande uppgifter och för samlevnadsoch överlevnadsproblem. Solidaritetskänslan har ännu inte kapslats in hos dem som så ofta hos oss garvade vuxna. Ett sådant arbetstillfälle kan ge ungdomarnas liv djup och innehåll förutom mänskliga kontakter över hela världen och stöd för framtiden. Sådant skapar inre trygghet och måste motverka den fruktansvärda tomhet och tristess som anas bakom höga och växande självmordssiffror. Jag kanske inte behöver betona betydelsen av att alla i ett tidigt skede av sitt liv blir medvetna om hur viktigt det är för ett människovärdigt liv att ha känsla för miljö och natur och solidaritet med dem som har det sämre ställt och att ha kunskap om vad vi kan göra åt de därmed sammanhängande problemen. Med inskolningsplatserna får vi ännu en liten möjlighet att ge en del av våra ungdomar den gåvan. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 9 i betänkande AU16.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande proposition 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga och fem motioner som har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också yrkanden om ungdomsåtgärder i fyra motioner från allmänna motionstiden. Ungdomspropositionen innebär i korthet följande. Ungdomarna får vanlig arbetsförmedlingsservice under tre veckor. Målet är arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I vissa fall erbjuds utbildning, om detta bedöms som den bästa vägen för att få arbete. I dagens goda arbetsmarknadsläge beräknas de allra flesta av ungdomarna att få arbete redan i detta skede. Nästa steg, efter tre veckor, blir att arbetsförmedlingarna erbjuder systematiska arbetssökaroch vägledningsaktiviteter. Individuella handlingsplaner sätts upp för att man så snart som möjligt skall kunna hitta arbete på den reguljära marknaden. Under förutsättning att ungdomarna deltar i aktiviteterna utgår utbildningsbidrag. Man beräknar att ännu fler ungdomar har fått arbete efter detta skede. Den mindre grupp ungdomar som sju veckor efter anmälan till arbetsförmedlingen — eller för dem som slutat skolan på våren, före den 1 november på hösten — inte fått något arbete, erbjuds arbete i form av inskolningsplats. 9” månader. Staten betalar halva lönekostnaden. Inskolningsplatser kommer att finnas på hela arbetsmarknaden. Hittills har de bara funnits inom den privata sektorn. De avtalade inskolningsplatserna beräknas i stort sett täcka behovet. Särskilda inskolningsplatser kommer dock att inrättas på några orter där arbetsmarknaden är begränsad, och för ett mindre antal ungdomar med särskilda behov. Dessa platser skall kunna rekvireras av offentliga arbetsgivare och statsbidrag utgår med 100 96 av lönen. Dessutom erhåller arbetsgivaren en ersättning på 5 26 av lönekostnaden som administrationsbidrag. Denna ungdomsgaranti omfattar alla ungdomar som fyllt 18 men inte 20 år. För ungdomar med vissa handikapp gäller garantin upp till 25 års ålder. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Herr talman! Det beslut vi snart skall fatta här i kammaren innebär att ungdomslagen avskaffas och ersätts med inskolningsplatser. Jag tror att alla tidigare talare här uttryckt sin tillfredsställelse över att så sker. Det vittnar om att vi är på rätt väg. När man i negativa termer talar om ungdomslagen, får man inte glömma den situation vi befann oss i och hur arbetsmarknaden såg ut för våra unga när ungdomslagen inrättades. De har onekligen varit bra och hjälpt många unga att få jobb. Trots att vi nu är överens och tycker det är bra att ungdomslagen avskaffas har det fogats inte mindre än 13 reservationer till betänkandet. Av hänsyn till kammarens arbete avstår jag från att gå igenom samtliga reservationer, men jag vill i alla fall göra några korta kommentarer. De två första reservationerna av moderata samlingspartiet och centerpartiet tar till stor del upp arbetsmarknadspolitiken i vid bemärkelse. Denna fråga debatterades här i kammaren så sent som förra månaden, och jag anser därför att det inte finns anledning att på nytt debattera det området. I reservation nr 3 av vänsterpartiet kommunisterna föreslås att en allmän inskolningsgaranti skall införas. Garantin skall gälla för dem som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden —i första hand ungdomar, flyktingar och vissa hemarbetande kvinnor. Jag skulle bra gärna vilja veta vilka kvinnor som avses. Vad menar man med uttrycket ”vissa hemarbetande kvinnor”, och vilken urvalsprincip skall gälla? Lars-Ove Hagberg sade att vi socialdemokrater kanske hade tagit intryck av vpk:s trägna arbete för en förändring av ungdomslagen. Jag har inte varit många år i riksdagen, men jag är inte alls orolig över att vpk inte skall återkomma med sitt förslag om inskolningsgaranti. Om jag har läst rätt har förslag om ungdomsgaranti framförts både vid riksmötet 1983 85 och kanske någon fler gång. Jag tror säkert vpk återkommer i den här frågan. När det gäller ersättningen till de unga under den tid de deltar i aktiviteter för att söka arbete, föreslår moderaterna i reservation nr 5 att ersättningen bör vara lika med det belopp som utgår som kontant arbetsmarknadsstöd. Som skäl anger moderaterna att denna aktivitet inte är att jämföra med arbetsmarknadsutbildning, som är likvärdig med ett vanligt arbete på heltid. Men här gör moderaterna ett eget antagande. De påstår att aktiviteter med att söka arbete normalt pågår maximalt fyra timmar per dag. Detta finns inte belagt på något sätt, och enligt majoritetens mening finns ingen anledning till halvdagsaktiviteter. Vi utgår ifrån att aktiviteter för att söka arbete som regel skall pågå på heltid, och det är då också rimligt att man kan få ersättning i form av utbildningsbidrag. Låt mig avslutningsvis kommentera miljöpartiets motion 1988/89:A3 som lett fram till reservationerna nr 7 och 9. I motionen betonas vikten av att ideella föreningar får möjlighet att anställa ungdomar på både avtalade och särskilda inskolningsplatser, och att ungdomarna bör ges goda möjligheter att ägna sig åt miljöoch naturvårdande insatser. Men man säger också att ideella organisationer har behov av arbetskraft men inte råd att betala avtalsenliga löner. Jag förstår inte alls detta. Inskolningsplatser — avtalade och särskilda — är uteslutande till för att stärka ungdomarnas ställning och ge dem förutsättning för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vi kan inte börja ta hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska ställning.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

Herr talman! Monica Öhman behöver naturligtvis inte vara ängslig över att vpk inte skall komma tillbaka med bra förslag. Men det som oroar mig är att regeringspartiet och andra har så lång startsträcka i sin tankeverksamhet när det gäller att komma fram till att vårt förslag är bra. Denna garanti skall, som vi säger i vår motion, gälla för dem som har liten arbetslivserfarenhet. Vi vill inte ha några särlösningar för ungdomar som bara skall gälla för dem. Men det finns många ungdomar, framför allt i en lågkonjunktur, som har en liten arbetslivserfarenhet och behöver komma in på arbetsmarknaden. Men detta gäller även för flyktingar, och också kvinnor som hittills har arbetat hemma kan omfattas av denna inskolningsgaranti. Vii vpk anser att det inte är alldeles lyckligt att införa en lag speciellt för en grupp, och det är därför vi har med en uppräkning av andra grupper som kan tänkas omfattas av en allmän inskolningsgaranti. Jag vill att Monica Öhman, som avvisar förslaget, också skall berätta för mig vad som skulle vara bättre. Man säger i betänkandet att man har rika erfarenheter av hur man skall göra i en lågkonjunktur. Man inrättar ”olika typer av löneoch andra kostnadssubventioner för att underlätta för företag och förvaltningar att behålla anställd personal och stimulera dem att tidigarelägga nyrekryteringar”. Är det en bättre väg att man över skattesystemet, med moms och andra inkomstskatter, betalar för olika åtgärder, dvs. subventionerar dem? Vårt förslag innebär egentligen att företagen skall vara för en form av samhällsplanering. Det råder en anarki i det ekonomiska system som vi har i det här landet. Riksdagen borde kunna fatta ett beslut om en lag enligt vilken man skall planera även för en kommande lågkonjunktur. Monica Öhman kan kanske berätta för mig vad som är det fina med att komma så här sent med förslag om lönesubventioner som skall finansieras över skattsedeln, utan att man vet att detta fungerar. Det kanske finns någon finess som jag inte har förstått.
Herr talman! Monica Öhman nöjde sig med att kritisera den reservation från oss moderater som handlade om KAS. Vi vill alltså ge en ersättning till de arbetssökande ungdomarna som är lika med det belopp som utgår i form av KAS, medan utskottet anser att stödet skall ske i form av bidrag motsvarande det som lämnas vid arbetsmarknadsutbildning. Och så anklagar hon oss för att göra ett eget antagande, men jag måste säga att det har också utskottet gjort. Utskottet har utgått ifrån, dvs. gjort ett antagande, att det här skall vara fråga om heltid. Vi har å vår sida gjort en rimlighetsbedömning som bygger på den proposition som regeringen har skrivit. Det är den gängse seden här att man motionerar i anslutning till en proposition och vad som står i den. Eftersom det inte står någonting om heltid i det här sammanhanget, har vi inte haft någon anledning att utgå från det, utan vi har alltså gjort en rimlighetsbedömning. Sedan följer vi givetvis upp våra motioner med reservation, mot den här bakgrunden. Inte heller utskottet har således haft någonting annat att bygga på än ett eget antagande.
Herr talman! Jag vill svara Monica Öhman att ett bra förslag, som ger ungdomarna något utöver allmän arbetslivserfarenhet — som ungdomarna ändå får tillräckligt av under senare anställningar —, blir inte sämre av att det fyller ännu en uppgift. De båda uppgifterna stärker ju varandra. De unga får en viktig erfarenhet, och den erfarenheten får de hos de ideella organisationerna, som i sin tur kan hjälpa ännu flera. Det är ett underbart samarbete där, och det är verkligen synd att företrädarna för de övriga partierna inte kan se att samhället vinner på detta. Om ni kunde se det, skulle ni inte bara blankt avslå vårt förslag, av slentrian.
Herr talman! Mycket kort till Lars-Ove Hagberg: Den föreslagna garantin är väldigt omfattande. Just nu står vi i begrepp att fatta beslut som gäller 18-19-åringar, och där tror jag inte att hemmafruar m.fl. finns med i bilden, så jag vidhåller mitt tidigare förslag till beslut. Sedan är det riktigt som Mona Saint Cyr säger att i propositionen står det ingenting om heleller halvtid. Då tycker jag att det är litet hårt av moderaterna att dra slutsatsen att det skall vara halvtid. I dagens arbetsmarknadsläge, när företagen behöver mycket arbetskraft, finns det all anledning för arbetsförmedlingarna att lägga upp ett vettigt program för ungdomarna och ta kontakter med olika företag och att ungdomarna får vara sysselsatta med att besöka företag och försöka få en inblick i vad det innebär att arbeta där under en hel dag. Som jag sade förut, är det inte klart att det är fråga om någon halvdagssyssla. Avslutningsvis några ord till Anna Horn om detta att få se någonting utöver arbetet. Jag var yrkesverksam när ungdomslagen trädde i kraft, och jag har haft omkring mig under årens lopp många ungdomar, som fick prova på arbetslivet tack vare ungdomslagen. Jag vet också att vad de här Prot. 1988/89:120 ungdomarna behöver och vad de många gånger sätter i främsta rummet är att 24 maj 1989 få tjäna pengar. De har gått i skolan i många år, och de har många idéer om vad de vill göra, men för att kunna förverkliga dessa behöver de ha pengar. Så jag tycker inte att vi skall tro på att ungdomarna är beredda att jobba så väldigt mycket ideellt.
Herr talman! Det har många gånger visat sig, när man har överbeskyddat unga människor, att det har drabbat dem negativt. Många är de i vårt samhälle som har reagerat på att det faktiskt inte är så ovanligt att det varit mera lönsamt att inte arbeta än att arbeta. Jag har själv exempel från min hemkommun på att det har förekommit, och det upprör folk i gemen. Om nu arbetsgivarna gärna vill ha arbetskraft och ungdomarna gärna vill ha jobb, då tror jag att det ordnar sig dem emellan. Men i så fall bör det finnas ett incitament som gör att ungdomarna vill ha ett heltidsjobb som ger heltidslön, gentemot att uppbära KAS, dvs. att man tar snäppet upp, ett steg uppåt. Det måste vara mera lockande att byta upp sig till en heltidslön än att gå med KAS. Man kan väl se positivt på vårt förslag.
Herr talman! De flickor som i dag är 18-19 år och som skulle få en garanti på sex månaders arbetslivserfarenhet kan vid nästa lågkonjunktur om två, tre, fyra, fem, sex eller sju år kanske vara just hemmafruarna som skulle ha behövt möjligheten till en garanti att komma ut i arbetslivet. De beslut vi fattar i dag behöver väl inte vara så förfärligt kortsiktiga, Monica Öhman. Sedan förstår jag att Monica Öhman inte kan svara på min fråga. Jag tror att man egentligen skulle vilja införa en allmän inskolningsgaranti, en form av planering i arbetsmarknadspolitiken, som garanterade människor att de inte behövde vara arbetslösa, men att man inte har orkat med det. Jag får väl göra en så snäll tolkning i alla fall. Men det kan ju också vara så att man är ganska cynisk, går den nyliberala vägen och inriktar sig på ”tvåtredjedelssamhället”, nämligen den övre delen av medelklassen, och låter de människor vara som inte orkar in på den hårda arbetsmarknaden. Det kan också vara det som ligger bakom, men jag hoppas att arbetarrörelsens traditioner påverkar åtminstone det socialdemokratiska partiet och det i sin tur regeringen till att ta ett vidare och mer solidariskt grepp kring den här frågan och komma fram till garantin som vi har föreslagit.
Herr talman! Bara en kort replik för att undanröja ett fullständigt missförstånd. Jag förstår inte alls vad Monica Öhman menar med att ungdomarna inte skulle få betalt. De skall naturligtvis få betalt på de villkor som gäller för inskolningsplatser, och de ideella föreningarna skulle också betala enligt de villkor som gäller. När de unga sedan slutar efter den korta tiden hos en sådan organisation, tar de med sig någonting som de kanske inte skulle få på en annan arbetsplats och är på det sättet psykiskt bättre rustade.

Herr talman! Det är ganska spännande att sitta här och lyssna till debatten. Kjell-Arne Welin har talat om det vakuum som 18—19-åringar levde i 1983. Jag var själv en av de här 18—19-åringarna 1983. Något vakuum märkte jag inte precis. Däremot var det en stor ungdomsarbetslöshet. Ungefär hälften av de arbetslösa 18—19-åringarna hade då beredskapsjobb. Arbetslöshet är aldrig någonting roligt utan tvärtom någonting som alltid måste bekämpas. Att vara arbetslös kan vara mycket nedbrytande och leda både till urusel självkänsla och — ännu värre — utslagning, så det är inget att försvara. Men när ungdomslagen kom till infördes också en ny princip, för ungdomarna under 20 år blev omyndigförklarade i vissa avseenden. Vi ansågs plötsligt inte ha någon som helst rätt att försörja oss, för på fyra timmars arbete kan man inte försörja sig. Monica Öhman säger att ungdomslagen hjälpt många ungdomar ut på arbetsmarknaden. Det är inte min erfarenhet, men det är möjligt att hon har rätt. När vi blev förhindrade att försörja oss, tvingades många lämna sina lägenheter. Ungdomar som hade flyttat hemifrån tvingades flytta hem igen till sina föräldrar, för de kunde inte försörja sig. Under den här tiden, med stor ungdomsarbetslöshet, kombinerad med att det fanns en ”ungdomspuckel” där de flesta var 18 eller 19 år gamla, var det ett läge där det var möjligt att införa ungdomslagen och också vidta andra åtgärder som i praktiken höjde myndighetsåldern. Som Lars-Ove Hagberg har sagt, var vi i vpk motståndare till ungdomslagen när den infördes. Vi har också motsatt oss andra särlösningar som är diskriminerande på det sätt som ungdomslagen är. Därför välkomnar vi nu förslaget till inskolningsplatser, vilket innebär att också 18—19-åringar skall ha rätt till försörjning och ha rätt att leva ett myndigt liv, såsom man borde få göra när man har blivit 18 år och borde vara myndig. Vi vill också gå längre än man gör i förslaget om inskolningsplatserna, men det har Lars-Ove Hagberg redan pratat om, så jag tänker inte beröra det. Jag yrkar bifall till vpk:s reservation.
Herr talman! När Ylva Johansson hävdar att jag har sagt att ungdomarna levde i ett vakuum, är detta faktiskt inte sant. Jag sade att ungdomarnas situation på arbetsmarknaden kunde liknas vid ett vakuum. Det är inte alldeles riktigt — som Ylva Johansson säger — att dessa 18—19-åringar fick beredskapsarbete i någon särskilt stor omfattning. Beredskapsarbetena räckte ju alls inte till för alla de ungdomar under 25 år som var berättigade till ett beredskapsarbete. Det var till följd av detta som ungdomslagen infördes. Man skulle garantera 18—19-åringarna en viss sysselsättning. Vad jag därutöver har sagt om ungdomslagen överensstämmer i stort sett till alla delar med vad Ylva Johansson här presenterade som sin uppfattning. Det råder inte några delade meningar oss emellan när det gäller just den frågan.
Prot. 1988/89:120 Herr talman! Jag polemiserade egentligen inte, och jag ber om ursäkt om 24maj 1989 jag hörde fel beträffande vakuumet. Däremot sade jag inte att alla hade rätt till beredskapsarbete, utan att ungefär hälften av de arbetslösa 18—19 AST gra åringarna hade beredskapsjobb medan ungefär hälften inte hade det. Så var läget. Överläggningen var härmed avslutad. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet. Mom. I Utskottets hemställan — som ställdes mot reservation 1 av Anders G Högmark m.fl. — bifölls med acklamation. Mom. 2 Utskottets hemställan — som ställdes mot reservation 2 av Börje Hörnlund och Kersti Johansson — bifölls med acklamation.

Mom. 14 Utskottets hemställan — som ställdes mot reservation 10 av Anders G Högmark m.fl. — bifölls. med acklamation.